Fru talman! Per Bolund har frågat mig om de nya hållbarhetsmålen för de statligt ägda bolagen kommer att innebära att Vattenfalls planer på nya dagbrott i Tyskland stoppas. Per Bolund har även frågat mig på vilket sätt jag ska säkerställa att Sveriges agerande i utvecklingsbankerna lever upp till det löfte som har getts om att avsluta offentlig finansiering av kolkraftverk i andra länder, utom under sällsynta omständigheter, om Sverige kommer att kräva förändringar i utvecklingsbankernas kriterier och om jag och regeringen kommer att ändra Vattenfalls direktiv så att nya investeringar i kolkraftverk avbryts. Jag besvarar de två interpellationerna i ett gemensamt svar. Under Socialdemokraternas tid vid makten, med Miljöpartiet som stödparti, valde Vattenfall att bli en stor aktör på den tyska energimarknaden genom bland annat omfattande förvärv inom tysk kärnkraft och tysk kolkraft. Dessa tillgångar är nu en del av Vattenfall och en komplex utmaning som bolaget måste handskas med. Vattenfalls investering i brunkolsverksamheten är så pass omfattande att det krävs en långsiktig ordnad omställning för att undvika omfattande kapitalförstöring för Vattenfall. Vattenfall har sedan 2010 ett uppdrag från riksdagen att vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbar elproduktion. Regeringen har även ställt krav på att alla statligt ägda bolag ska ha infört hållbarhetsmål för sin verksamhet senast vid utgången av 2013. Bland annat mot bakgrund av regeringens och riksdagens ökade krav på Vattenfall beslutade bolagets styrelse i oktober 2012 om nya hållbarhetsmål. Beslut om att reducera koldioxidutsläppen fattade bolaget redan 2010. Det är dock Vattenfalls styrelse som svarar för bolagets organisation och förvaltning, och jag utgår från att Vattenfall kommer att hantera frågan på ett bra sätt. De energiinvesteringar som görs av de internationella finansiella institutionerna och utvecklingsbankerna har en viktig roll att spela för att bidra till att uppnå en ökad andel förnybar energi i länders energisystem, högre energieffektivitet och ökad användning av teknik som minskar de globala utsläppen av växthusgaser. I överensstämmelse med den svenska utvecklings och klimatpolitiken verkar Sverige aktivt för att dessa institutioner ska ha tydliga mål och strategier för att öka andelen energiinvesteringar som går till förnybar energi och energieffektivisering och för att främja globala utsläppsminskningar. Samtidigt står institutionerna inför en svår avvägning när det gäller investeringar i fossil energi. Ekonomisk tillväxt kräver tillgång till energi, en stabil energiförsörjning och en miljömässigt hållbar utveckling. Avvägningen kan bli svår i fattiga länder om investeringar i fossil energi är det enda genomförbara och ekonomiskt rimliga alternativet. Medan ekonomisk tillväxt är avgörande för att minska fattigdomen bidrar investeringar i fossil energi till global uppvärmning. Utgångspunkten för Sverige är att främja långsiktigt hållbara energilösningar och inte försvåra fattiga länders möjligheter till utveckling. Sverige har under sommaren 2013 verkat inom såväl Världsbanken, Europeiska investeringsbanken som Europeiska utvecklingsbanken för att begränsa institutionernas finansiering av fossil energi. Sveriges tydliga position har då varit att inte stödja investeringar i kol och oljekraftverk, förutom under exceptionella omständigheter där det saknas genomförbara alternativ för att möta grundläggande energibehov. Mot den angivna bakgrunden avser jag inte att vidta ytterligare åtgärder avseende Vattenfall AB.

Fru talman! Jag vill tacka finansmarknadsministern för svaret, även om jag ska erkänna redan här och nu att det inte var det svar jag hade hoppats på. Jag hade hoppats att regeringen menade allvar med de ord den skriver i sina policydokument och de hållbarhetsmål den sätter upp för de statliga bolagen. Jag tycker att det är ganska tydligt - och jag tror att de som ser på den här debatten och följer denna fråga inser detta - att om det är någon fråga ett hållbarhetsmål och en ägarpolicy borde adressera och hantera är det om ett bolag öppnar fem nya brunkolsgruvor som kommer att släppa ut 60 miljarder ton koldioxid i atmosfären om de används fullt ut. Om ett hållbarhetsmål och en ägarpolicy inte angriper den typen av aktiviteter, vad är då de dokumenten värda? Det tycker jag att både jag och svenska folket förtjänar ett svar på. Jag vill dock börja med att ta livet av en myt som tyvärr även Peter Norman försöker sprida i sitt svar, nämligen att Miljöpartiet skulle vara delansvarigt för att Vattenfall har investerat i kolkraft. Den myten kan jag ta livet av på en gång. Så har det aldrig varit. Miljöpartiet har vid varje tillfälle motsatt sig den typen av investeringar med full kraft. Under samarbetet med den socialdemokratiska regeringen KU-anmälde vi till och med den ansvarige ministern Björn Rosengren och prickade honom i konstitutionsutskottet just för att han gjorde den typen av investeringar. Det samarbete vi hade rörde inte de statliga bolagen. Vi hade gärna velat se att det gjorde det. Då hade vi påverkat så att det inte hade blivit denna typ av investeringar. Tyvärr omfattade inte det samarbetet statligt ägande. Jag utgår från att Peter Norman inte vill vilseleda svenska folket och sprida felaktigheter. Jag hoppas att vi kan släppa den diskussionen i den kommande debatten. Jag tycker att det finns en hel del bekymmer i det svar Peter Norman ger på min interpellation. Till att börja med skriver Peter Norman att det krävs en långsiktig ordnad omställning för att undvika omfattande kapitalförstöring för Vattenfall. Jag kan hålla med om det, men jag förstår inte riktigt vad det har med den här saken att göra. Inte menar väl finansmarknadsministern på allvar att en investering där man öppnar fem nya brunkolsgruvor med 60 miljarder ton brunkol och vräker 1 600 personer från deras hem för att öppna dem är en ordnad omställning? Det är ett steg i precis motsatt riktning. Det är ett steg mot ökade utsläpp och ökat fossilberoende. Det kan inte på något sätt liknas vid en omställning, Peter Norman. Det hoppas jag att finansmarknadsministern inser. Men i det här svaret vill jag fokusera på en av de interpellationer vi nu debatterar och som rör hållbarhetsmålen för statliga bolag och den ägarpolicy staten har. Jag lyssnade på Ekots lördagsintervju för några veckor sedan när miljöminister Lena Ek var med där. Hon fick en väldigt relevant fråga från Ekots journalist. Frågan var helt enkelt: Är det i linje med regeringens hållbarhetsmål och den ägarpolicy som finns att öppna fem nya brunkolsgruvor i Tyskland som kommer att leda till att man släpper ut 60 miljarder ton koldioxid och förvärrar klimatpåverkan? Det är en så pass enkel fråga att det inte finns några gråzoner. Det finns ett tydligt svar. Man kan säga: Ja, det är i linje med regeringens hållbarhetspolicy. Jag tolkar Peter Normans svar så, men jag skulle vilja att han ger ett tydligt svar på frågan. Är det i linje med de hållbarhetsmål och den ägarpolicy regeringen har att öppna fem nya brunkolsgruvor för ett statligt ägt bolag eller är det inte det? Ja eller nej, så enkelt är svaret. Peter Norman har själv sagt att de statligt ägda företagen ska vara föredömen, inte minst när det gäller hållbart företagande. Är Vattenfall - med fem nyöppnade brunkolsgruvor - ett miljöföredöme, Peter Norman?

Fru talman! Jag tycker att Per Bolund har gjort det väldigt enkelt för sig i de här interpellationerna, när han säger: Stäng dörren, lås och släng nyckeln till kolkraften! Den kolkraft som Vattenfall äger och driver i Tyskland möts av ett mycket förenklat svar och en närmast teoretisk lösning här i kammaren på en mycket komplex fråga som händer därute. Vattenfall blev en stor aktör på den tyska energimarknaden under den socialdemokratiska regeringen, precis som Per Bolund har tagit upp. De gjorde då omfattande förvärv inom tysk kolkraft och kärnkraft. Vattenfall sitter sedan dess med ett antal investeringar i sitt knä. Vi kan lätt konstatera att de inte borde ha gjorts, men vi har dem, och de försvinner liksom inte för det. Världen har också genomgått en finanskris, med efterföljande recession. Marknadsförutsättningarna för de här energibolagen i Europa, där Vattenfall är ett, har påverkats kraftigt de senaste åren. Ingen har kunnat förutspå detta, lika lite som vi alla överraskades av att det blev en finanskris. Nu befinner sig alla energibolag - inte bara Vattenfall utan också Eon, Fortum, EDF, RWE och så vidare - onekligen i ett läge med omfattande utmaningar. Det är en både knepig och komplex situation som de brottas med. Tysklands beslut att successivt stänga ned kärnkraften till 2022 har inneburit att man behöver ställa om sin energimarknad och energimix. Förnybara alternativ tar kliv in på marknaden. Så ska det självklart vara. Det är det som är målet för oss alla, Per Bolund. Men man kan inte heller blunda för att Tyskland även i en energiomställningsfas behöver kolkraften som en grund för sin energiförsörjning. Det är väl i det sammanhanget som vi måste förstå att dagbrotten för brunkolsbrytning diskuteras. Det är en del av en långsiktig planering framåt för att för tillfället lösa det som kallas Energiewende, det vill säga att ställa om energin i Tyskland. I Tyskland finns Vattenfall sedan länge på marknaden, med den historia vi har. Man skulle kunna tro att Vattenfall inte hade någon ambition, men det är tvärtom så att Vattenfall har höga ambitioner när de arbetar med teknik för att minska utsläppen. Både nu och tidigare försöker man hitta bra lösningar för ett problematiskt energislag. Historiska köp av kolkraft hör samman med att komma till rätta med koldioxidutsläppen, så som man tänkte med CCS-tekniken. Skulle man tänka sig att göra en jämförelse kunde man säga att om vi i Sverige inte hade haft den vattenkraft och kärnkraft som vi har hade vi kanske suttit i samma sits som Tyskland. Jag tycker att det är värt en eftertanke. Brunkolsbrytningen i Tyskland är ett sätt att få bränsle till de kraftverk som redan finns under deras livslängd för att klara omställningen - det tål att poängteras, Per Bolund. Beträffande de protester som finns: Ja, det finns intressenter i Tyskland som är emot denna brytning. Men det finns också en stor acceptans och en bred politisk konsensus om behovet av just kolkraft i Tyskland för den här omställningsperioden och också för att säkra energiförsörjningen. De tyska konsumenterna betalar nu fyra fem gånger så mycket som innan Energiewende infördes. Det är också något som man beaktar i Tyskland. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att förstå i vilket sammanhang allt det här händer. Man kan inte, som jag ser det, från en dag till nästa bara stänga kolkraften. Tyskland kan inte på grund av sitt lands egna beslut släcka ned sina städer. Man måste ha respekt för vad som händer på plats. Vattenfall måste också få fatta sina beslut för att klara av att komma framåt på den väg som ändå är utstakad. Det finns ju mål för verksamheten, och dem arbetar Vattenfall emot. Då tycker jag inte att man rakt upp och ned kan säga: Nu stängs det! Man har de mål framåt som är satta. Just nu är det en knut, och den knuten är stor och måste hanteras. Men jag tycker att den ska hanteras i en process.

Fru talman! Alliansregeringen har nu styrt i sju år och därmed varit ansvarig för vårt statliga bolag Vattenfall. Under de sju åren har Vattenfall kraftigt ökat sina investeringar i kolkraft och fossil energi. Jag tycker att dagens debatt bör ses mot bakgrund av att den kolkraft som Vattenfall äger i Tyskland i dag släpper ut mer koldioxid än vad hela Sverige släpper ut på ett år. För att Sverige ska ha någon trovärdighet i klimatpolitiken är det dags att Vattenfall ges ett nytt uppdrag som inte innebär någon mer kolkraft utan tvärtom en omställning mot 100 procent förnybar energi. Jag har besökt området i Brandenburg där Vattenfall nu utvidgar sin verksamhet vad gäller brytning av brunkol. Jag har aldrig någonsin sett ett område som är så omfattande i sin kritik av Sverige. Det finns byar som är täckta av protestskyltar mot att Vattenfall nu vill bryta mer brunkol där de här människorna bor. Det är direkt skadligt för Sveriges anseende och vårt klimatarbete att Vattenfall tillåts utvidga sin verksamhet vad gäller kolkraft och brunkolsbrytning. I det här området i Brandenburg finns det i dag byar som är helt självförsörjande på förnybar energi med solceller och vindkraft men som nu kommer att ödeläggas därför att Vattenfall vill bryta det brunkol som ligger under. Jag skulle säga att de här byarna är ett väldigt tydligt exempel på att världen och Europa, Tyskland och Sverige, står inför ett vägval. Ska vi sikta på framtidens energi med förnybart eller ska vi tillåta smutsig och farlig energi som kolkraft och kärnkraft? Det vägvalet står vi nu inför, och det är viktigt att Vattenfall, som vårt statliga bolag, är en bidragande del i den omställningen. Sedan 2010 har Vattenfall ett nytt uppdrag där det står att bolaget ska vara ett av de ledande bolagen i omställningen till en ekologiskt hållbar energiförsörjning. Jag ser inte att det målet på något sätt efterföljs inom Vattenfall, som nu investerar i det energislag som har allra störst klimatpåverkan. När jag besökte Brandenburg och de byar som nu är hotade träffade jag många människor som sade: Vi är väldigt måna om att få ha kvar våra arbetstillfällen och ser gärna att Vattenfall finns kvar som aktör i området men ställer om verksamheten från kolkraft till förnybar energi. Nu förs det en diskussion om att Vattenfall eventuellt ska sälja delar av sin verksamhet i Europa. När Vattenfalls ledning besökte näringsutskottet för några veckor sedan frågade jag ledningen vilka kriterier som styrelsen kommer att ha för de eventuellt nya ägare som ska ta över kolkraften. I mitt perspektiv är det ingen miljövinst om Vattenfall säljer delar av sin kolkraft till ägare som fortsätter att driva verksamheten likadant eller till och med med ökade klimatutsläpp. I förra veckan nåddes vi av nyheten att Polens största energibolag PGE är intresserat av att köpa delar av Vattenfalls kolkraftverksamhet. Min fråga till Peter Norman blir därför: Vilka krav kommer att ställas på de eventuella köpare som är intresserade av att köpa delar av Vattenfalls smutsiga kolkraft?
Fru talman! Jag ska försöka svara på frågorna så gott det går. Låt mig först, på Per Bolunds uppmaning, komma med ett klarläggande beträffande Miljöpartiets ansvar under perioden. Miljöpartiet hade ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vad gäller den ekonomiska politiken. Dock är det enligt min uppfattning förstås inte rimligt att säga att man tillåter allt i övrigt bara man får vara med vid de ekonomiska köttgrytorna. Man kan ju avbryta ett ekonomiskt samarbete om resten av politiken går på tvärs mot vad man själv tycker. Men det gjorde inte Miljöpartiet. År 2000-2006 gick Vattenfall från 0 miljoner ton utsläpp av koldioxid till nästan 100 miljoner ton. Det var under den tiden ni var ett stödparti till Socialdemokraterna i den ekonomiska politiken. Ni lät detta bero. Ni valde att ställa upp framför de ekonomiska köttgrytorna på bekostnad av att Vattenfall gjorde intrång i Polen och Tyskland. Det var kolkraft, brunkol och kärnkraft, som har stått stilla under nästan hela perioden. Och inte nog med det: Ni hade också under den här perioden en post i Näringsdepartementet som politiskt sakkunnig, och det var du, Per Bolund, som var den personen. Du såg på när Vattenfall gick från 0 till 100 miljoner ton koldioxid i utsläpp. Du satt i den politiska ledningen i ansvarigt departement. Vad gjorde ni för att stoppa detta? Var det så mycket värt att få sy ihop en budget att ni accepterade allt annat, accepterade att Vattenfall blev den miljöbov som vi i dag måste hantera? Berätta hur ni diskuterade! Berätta hur ni resonerade! Från 0 till 100 miljoner ton! Nu har Vattenfall på vår uppmaning själv satt upp ett mål för sina utsläpp. Det är att de ska gå ned till 65 miljoner ton till år 2020. Det arv som vi har fått från den tid då ni var stödparti i den ekonomiska politiken men lät detta bero är stort. Vi drar ned utsläppen till 65 miljoner ton 2020 som en första åtgärd. Vi hade inte önskat denna position. Vi fick den genom att Socialdemokraterna som ni var stödparti åt fattade dessa beslut med ert medgivande. Detta är ert största ansvar i miljöpolitiken. Detta är någonting som ni måste kunna förklara för både mig och svenska folket. Den investering som både Per Bolund och Lise Nordin nu talar om är en investering som gjordes i Tyskland 2006. Det vet ni förstås om, och detta är följdinvesteringar med anledning av det beslut som gjordes då. Det är inga nya beslut som Vattenfall har tagit. Beslutet togs under den tid som Socialdemokraterna, som ni var stödparti åt, hade makten och ni hade möjlighet att stoppa detta genom att avbryta ert samarbete i den ekonomiska politiken. Men ni valde att inte göra detta. Vi har både skruvat åt de kvantitativa målen för Vattenfall - utsläppen ska ned till 65 miljoner ton - och ändrat målformuleringen från att vara det ledande i Sverige till att vara ett av de ledande i Europa. Vi har också sagt att Vattenfalls investeringar i förnybar energi ska ske i större utsträckning än deras konkurrenters. Detta är en kraftig åtstramning av frihetsgraden för Vattenfall. Vi har också sett till att Vattenfall har ett lägre avkastningsmål, vilket möjliggör investeringar i förnybar energi i högre grad än vad som skedde tidigare. Detta är vårt sätt att ta ansvar. Nu får ni förklara vilket ansvar som ni tog när ni hade möjlighet.

Fru talman! Jag måste till att börja med beklaga att Peter Norman, i stället för att våga ta debatten och stå för att regeringen nu har suttit i sju år och har låtit Vattenfall fortsätta att göra investeringar i smutsig brunkol, väljer att försöka kladda av sig en del av ansvaret på Miljöpartiet. Jag kan bara önska honom lycka till med att försöka få igenom det och få svenska folket att tro på att Miljöpartiet är ansvarigt för att ha gjort stora investeringar i brunkol. Jag tror att de flesta inser att det är någonting som ligger mycket långt ifrån Miljöpartiets ideologi och som vi aldrig skulle göra. Jag tycker att det är mycket sorgligt att Peter Norman fortsätter att sprida myter. Jag har den största respekten för Peter Norman, och jag tycker inte att det är det sätt som finansmarknadsministern brukar arbeta på i vanliga fall. Men det är sorgligt nog. Det är också en hel del felaktigheter som kommer fram i det som Peter Norman försöker att klistra på Miljöpartiet. Vi har ett samarbete med den borgerliga regeringen om arbetskraftsinvandring och om migrationspolitiken. Det har också ekonomiska konsekvenser. Tycker Peter Norman att det medför att vi är ansvariga för att Vattenfall nu gör nya investeringar i brunkol och att Vattenfall köpte Nuon? Det är en fullständigt barock tanke. Jag hoppas att Peter Norman sansar sig och inser att det faktiskt är en helt orimlig anklagelse. Vi hade gärna fällt den tidigare socialdemokratiska regeringen här i riksdagen om det hade varit möjligt, men det var det inte. Peter Normans parti, Moderaterna, stödde nämligen hela denna investeringslinje. Vi kunde tyvärr inte bygga någon majoritet här i riksdagen för att fälla den socialdemokratiska regeringen och stoppa dessa vansinniga investeringar i kolkraft på grund av att Peter Normans parti inte tog sitt ansvar. Att säga att vi såg på medan detta hände är så långt från sanningen som man kan komma. Tvärtom, som jag sade, gick vi till konstitutionsutskottet och anmälde den ansvariga ministern och fick honom prickad. Om Peter Norman tycker att det är att bara stå och se på får det vara Peter Normans egen definition av denna fråga. Jag ska gå tillbaka till sakfrågan. Jag hoppas att Peter Norman inte försöker förneka att denna regering har suttit i sju år och haft ansvaret för den ekonomiska politiken och även för utvecklingen av Vattenfalls verksamhet. Här ser vi hur det faktiskt pågår en stor omställning, inte minst i Tyskland där den tyska regeringen inget hellre vill än att ställa om energisystemet i hållbar riktning. Men med regeringens godkännande har Vattenfall blivit en av de stora bromsklossarna som fortfarande investerar bråkdelar av sina resurser i förnybar energi. Nästan allting går till att finansiera nya investeringar i fossil energi av olika slag. När Peter Norman nu säger att Vattenfall investerar mycket i vindkraft uppmanar jag honom att titta på hur Vattenfalls investeringsplaner ser ut framöver. Alla som gör det kan konstatera att huvudparten av Vattenfalls investeringar under de kommande åren, med regeringens medgivande, går till fossila energislag. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om Peter Norman tycker att det är i linje med regeringens hållbarhetsmål. Är det den inriktning som de statliga bolagen ska ha? Är det på det sättet som man är ett miljöföredöme, som du själv har uttryckt det, Peter Norman? Detta svar vill jag gärna ha. Jag vill också ägna lite tid åt den andra interpellationen eftersom Peter Norman har valt att klumpa ihop interpellationerna. Den handlar om den överenskommelse som Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige gjorde när president Obama var här, där man konstaterade att vi ska avsluta offentlig finansiering av kolkraft i andra länder. Vi ska inte låta offentliga pengar gå till att öka kolanvändningen i andra länder. Bläcket hann inte ens torka på detta dokument förrän Vattenfall gick vidare med planer på att investera i just brunkol. Det går inte att säga att Vattenfalls pengar är någonting annat än offentliga pengar. De är till hundra procent offentligt ägda. Peter Norman, är detta dokument värt någonting, alltså den överenskommelse som din statsminister skrev under tillsammans med statsministrarna i de andra nordiska länderna? Är det värt någonting måste det också leda till någon form av förändring av politiken. Då måste det leda till att man faktiskt inte låter offentliga pengar, genom de statliga bolagen, gå till investeringar i kol. Det är precis det som står i dokumentet.

Fru talman! Det var två intressanta inlägg angående regeringsmakten tidigare och Vattenfall. Per Bolund talar om ideologi, och dessa interpellationer känns mycket anklagande. Det tycker jag är ett märkligt förhållningssätt. Jag vill ändå tala om att vi nu ska se detta i ett sammanhang av vad som händer. Det finns, som finansmarknadsministern har sagt, planer och åtgärder. Utsläppen ska ned till 65 miljoner ton. Vattenfall ska vara ett av de ledande företagen i Europa. Vattenfall ska ha en större del investeringar i förnybar energi än andra bolag. Alla partier vill se lösningar. Varför har då denna diskussion om kolkraft uppstått? Kolkraft är ett dåligt alternativ som ingen just nu har önskat, men den är en del. Och de mål som har bestämts kommer inte att ändras. De ligger kvar och Vattenfall jobbar för att uppnå dem. Då kanske man kan ha lite förtroende för vad Vattenfall ändå tänker uppnå. Det är ju dessa mål och ingenting annat som de ska följa. Sist men inte minst vill jag med anledning av det som Per Bolund sade ta upp frågan om utvecklingsbankerna. Sverige har en linje som man driver, och den handlar om hållbarhet. Hållbarhet står högt i värde. Men frågan är mer komplex än så. Man måste också, trots Per Bolunds enkla lösning att bara stänga, ta olika hänsyn och göra avvägningar när det gäller fattigdomsbekämpning och ett lands förmåga att ta sig vidare och få ekonomisk tillväxt. Detta i sin tur kräver energiförsörjning och därmed tillgång till energi. Jag skulle vilja säga följande till Per Bolund: Världen är inte svart eller vit. Däremellan finns en gråskala som det är viktigt att ta hänsyn till.

Fru talman! Efter att alliansregeringen har styrt i sju år klättrar Vattenfall i dag på listan i Europa över de företag som har de största klimatutsläppen. I dag är Vattenfall - vårt gemensamma statliga bolag - det nästa största bolaget i Europa när det gäller utsläpp av växthusgaser. Det är resultatet av sju år med alliansregeringen. Efter sju år med alliansregeringen ser vi nu att byar i Brandenburg i Tyskland ödeläggs och flyttas för att Vattenfall ska komma åt brunkolen som finns där. Det är resultatet av den politik som nu förs. Det ägardirektiv som alliansregeringen har gett till Vattenfall är uppenbarligen alldeles för luddigt när Vattenfall tillåts utöka sin verksamhet i fråga om fossil energi. För att Sverige, Europa och världen ska kunna nå sina klimatmål finns det inte utrymme att utvidga verksamhet i fråga om kolkraft och brunkol. Peter Norman hänvisar till att Vattenfall har antagit ett mål om att man ska minska sina klimatutsläpp till 65 miljoner ton till 2020. Hur det ska nås finns det ännu inget svar på. För några år sedan svarade Vattenfall att man förlitade sig på CCS-teknik, alltså att kunna lagra koldioxid och gräva ned den i marken. Detta har varit mycket svårt, och i dag finns inte CCS-tekniken som lösning inom en nära tid. Därför har Vattenfall släppt den taktiken. Nu förlitar sig Vattenfall i stället till stor del på att man ska sälja verksamhet och att Vattenfall ska nå sitt klimatmål genom att någon annan äger den kolkraft som Vattenfall i dag äger. Peter Norman svarade inte på mina frågor. Nu när vi har fått en situation där en polsk ägare är intresserad av att köpa delar av Vattenfalls kolkraft, vilka kriterier kommer Vattenfall att ställa på den ägaren? Kommer ägaren att tillåtas fortsätta köra kolkraftverken med lika stora klimatutsläpp? Vilket ansvar tar alliansregeringen och Vattenfall för den kolkraften?
Fru talman! Jag är övertygad om Miljöpartiets engagemang och kompetens i frågan. Det gäller även Per Bolunds engagemang och kompetens. Jag har inga tvivel i den frågan. Faktum kvarstår dock att det var så viktigt att få sy ihop en budget med Socialdemokraterna att man var villig att släppa i väg Vattenfall. Därmed har Miljöpartiet ett delansvar; det går inte att komma ifrån. Någonstans måste gränsen gå för när man bryter ett samarbete på grund av vad partierna gör på andra områden. Den gränsen var tydligen för Miljöpartiets del inte överskriden av Socialdemokraterna, utan man lät detta gå. Därmed har man ett delansvar i detta. Vårt ansvar gäller, som Per och Lise säger, sju år. Vad har vi gjort? Ja, det började med att Maud Olofsson satte upp ett GRI-rapporteringskrav för de statliga bolagen. Det gjorde inte ert stödparti Socialdemokraterna. Vi har fortsatt detta arbete med att sätta upp hållbarhetsmål för alla statliga bolag. Det hoppas och tror jag att ni uppskattar. Det gjorde inte era tidigare kompisar Socialdemokraterna. Vi har nu ett mål i Vattenfall att gå från 100 till 65 miljoner ton till 2020. Det hoppas och tror jag att ni tycker är bra. Det gjorde inte era kompisar Socialdemokraterna. Vad gäller Tyskland har den tyska regeringen naturligtvis rätt att fatta vilka beslut den vill. Det beslut som nu fattades, alltså att stänga ned kärnkraften i Tyskland, innebär med matematisk nödvändighet att den fossila användningen under de närmsta åren - vi får se hur många det blir - kommer att öka med ganska stora mått i Tyskland. Det tycker säkert vi allihop är dåligt. Vi får se hur lång perioden blir innan de förnybara energislagen kan ta över. Detta är dock ett beslut Tyskland tar och måste ta, och det är en nödvändighet att fossil energiåtgång blir merparten av den tyska elproduktionen under den närmaste tiden. Det kan man tycka är bra, eller så kan man tycka att det är dåligt - det är i alla fall konsekvenserna av det förslag Miljöpartiet hejade på. Lise Nordin säger att resultatet av alliansregeringen är si eller så - fel, fel, fel! Det är resultatet av vad som hände 2000-2006. Då gick Vattenfall från 0 till 100 miljoner ton utsläppt koldioxid. Under merparten av den tiden hade ni Socialdemokraterna som samarbetspartner, och ni valde att inte avbryta detta. Därmed har ni ett delansvar. Vårt ansvar är att ta tillbaka detta. Vi fick det här i knäet av er samarbetspartner och med ert passiva stöd. Vi fick det i knäet; vi fick 100 miljoner ton att hantera. Vårt mål är att dra ned detta till 65 miljoner ton till 2020, och jag både tror och hoppas att ni tycker att det är en bra väg. Hur detta ska ske är inte en fråga för ministern eller ägaren, utan det är en fråga för bolaget och dess styrelse. Det som är bra med ett kvantitativt mål är att man under resans gång kan mäta och se om det uppnås. Uppnås det inte måste vi som ägare vidta aktiva åtgärder för detta. Till sist, när det gäller Lise Nordins fråga om krav på nya ägare: Det är Tyskland som bestämmer vilken energimix de vill ha. Det är Tyskland som bestämmer om de vill ha kolkraft eller annan typ av kraft. Nu har Tyskland bestämt sig för att man inte vill ha kärnkraft, och då får det bli kolkraft, gaskraft, oljekraft och ökande CO2-utsläpp under överskådlig tid - till dess att de förnybara energislagen är mer utvecklade än de är nu. Därför är det upp till Tyskland och inte Vattenfall eller ägarna av Vattenfall att bestämma hur dessa kolkraftverk kommer att användas.

Fru talman! Nu har vi haft ett antal olika meningsutbyten här. Det har funnits flera chanser för finansmarknadsministern att svara på de frågor som ställs i interpellationerna. Det har inte kommit några tydliga svar, så jag skulle gärna vilja uppmuntra finansmarknadsministern att faktiskt ge ett svar på de frågor som har ställts. Det är ja eller nejfrågor, och det är ganska lätt att svara antingen ja eller nej på dem. Den första frågan handlar om att man sätter upp hållbarhetsmål och en ägarpolicy samt säger att de statliga bolagen ska vara miljöföredömen. Är det i överensstämmelse med att låta ett statligt bolag öppna fem nya brunkolsgruvor som leder till 60 miljarder ton i koldioxidutsläpp? Ja eller nej - Peter Norman har svaret, och han kan ge det till mig och till svenska folket. Den andra frågan handlar om att vår statsminister tillsammans med statsministrarna från Danmark, Finland, Island och Norge, samt i samarbete med president Obama när han var här, skrev under en överenskommelse. Jag har den här i min hand - det kallas ett joint statement, alltså ett uttalande man gör tillsammans. Det står att alla de här länderna tillsammans med USA ska sluta ge offentliga medel till nya kolkraftverk i andra länder. Det är svårt att tolka på något annat sätt än att man ska sluta använda offentliga medel. Vattenfall är ett offentligt bolag, det vill säga: Det är offentliga medel. Stämmer den inriktning Vattenfall nu väljer - med regeringens acceptans - överens med den överenskommelse statsministern och de nordiska länderna har gjort tillsammans? Ja eller nej, Peter Norman; svårare än så är det inte. Det är två frågor. Jag vill ha ett ja eller ett nej på båda två. Peter Norman försöker närmast desperat att utmåla det som att regeringen inte har något val och att det inte finns någon möjlighet att agera. Jag vill kraftigt protestera mot den verklighetsbilden. Man kan titta till exempel på det tyska bolaget RWE, som nyligen har tagit ett väldigt tydligt policybeslut att sluta investera i fossilkraft och låta alla sina resurser gå till förnybar energi. Vad är det som hindrar Peter Norman från att se till att Vattenfall gör detsamma?
Fru talman! Jag ska försöka svara på Per Bolunds frågor. Jag konstaterar dock att Per Bolund inte har svarat på frågan hur han själv agerade i ledningen på Näringsdepartementet under den tid då Vattenfall gick från 0 till 100 miljoner ton. Vi kanske kan få svaret vid ett annat tillfälle. Vattenfall har som mål att gå ned från 100 till 65 miljoner ton till 2020. Det är inte rimligt att ägaren ska besluta för Vattenfall hur detta ska ske. Om detta kan ske enligt plan tycker jag att det är rimligt att bolaget bestämmer hur man använder det utrymme man har för att göra utsläppsminskningen. Det betyder att om den investering som beslutades år 2006 - alltså det år då Miljöpartiet fortfarande var stödparti till Socialdemokraterna i den ekonomiska politiken; det är därifrån beslutet kommer - är förenligt med målet att gå ned till 65 miljoner ton har bolaget sett till att göra som ägaren säger. Om man inte lyckas med det är det ett misslyckande, och då måste vi skärpa målet ytterligare för bolaget. Det är inte upp till regeringen att berätta för bolaget vilka typer av investeringar som ska göras. Vad gäller överenskommelsen med Obama kan jag upprepa vad regeringen har sagt i frågan: Inom en överskådlig framtid kvarstår den potentiella konflikten mellan att skapa förutsättningar för utveckling i fattiga länder och målet att minska utsläpp. Därför kan det inte uteslutas att Sverige under sällsynta omständigheter kommer att ge stöd till instruktionerna om investeringar i kolkraft. Återigen: Beslutet är från 2006 - det år då Miljöpartiet hade samarbete med Socialdemokraterna.